Herr talman! Jag vill till herr Ekström bara kort säga att innebörden i vad herr Ekström nyss sade är att regeringen, som företräder de intressen som herr Ekström också arbetar för, skriver under överenskommelser som enligt herr Ekströms här uttalade uppfattning är helt orimliga. Mer behöver jag inte säga för att man skall förstå hur pass besvärligt ni har att klara er ur denna situation.

Herr talman! I år gör den reviderade finansplanen verkligen skäl för sitt namn. Det är omfattande revideringar som finansministern har blivit tvungen att göra sedan han presenterade sin syn i januari. Dessa revideringar innebär samtliga att finansministern nu tvingas medge att han i januari gav en alltför glättad bild. Det var också vad vi gjorde gällande i januari i den motion som vi väckte om den ekonomiska politiken. Nu hörde kammaren för en stund sedan att herr Ekström sade att moderaterna alltid svartmålar så väldigt. Men här har vi en mycket fin illustration till hur socialdemokraterna försöker använda detta uttryckssätt. I januari talade vi om vad finansministern nu måste säga i maj. När vi i januari är förutseende, kallar herr Ekström och andra socialdemokrater det för att svartmåla. Det är så det uttrycket används, och det är bra att svenska folket har en så fin illustration till detta. Även de kalkyler herr Sträng nu framlägger måste man tyvärr på vissa punkter se som orealistiska. Vi bedömer att produktionsökningen sannolikt blir ännu svagare än finansministern tänker sig. Särskilt allvarligt är att prisuppgången blir värre än t.o.m. vad herr Sträng medger. Herr Ekström kanske vill kalla det för svartmålning också, men jag tror det är precis vad som kommer att ske i verkligheten. Dessa ogynnsamma tendenser innebär att sysselsättningen under årets senare del antagligen kommer att försvagas. Över huvud taget står vi inför betydande problem på det ekonomiska området. Svårigheterna kan bemästras, men förutsättningen för att detta skall vara möjligt är naturligtvis att den ekonomiska politiken i god tid inriktas på denna uppgift. Finansutskottets borgerliga majoritet har angivit riktlinjerna för en sådan politik. För att motverka en nedgång i sysselsättningen bör åtgärder vidtas redan nu. Det är nämligen viktigt att förhindra en nedgång i sysselsättningen. Enligt socialdemokraterna behöver ingenting göras, för sysselsättningen är så bra. Men det innebär att man väntar tills det blir arbetslöshet innan man gör någonting. En riktig politik innebär att man handlar i tid och förebygger i stället för att rätta till i efterhand. Dessa åtgärder bör framför allt ta sikte på att stimulera investeringarna inom näringslivet. För att motverka att det under hösten kan växa fram en outnyttjad kapacitet i näringslivet som skulle verka investeringshindrande, fordras antagligen viss stimulans av konsumtionen. Man kan inte bara peka på att avtalsuppgörelsen som nu är träffad innebär så mycket stimulans för konsumtionen. Skatterna kommer att ta en stor del av de lönehöjningar som betalas ut, och vidare kommer prishöjningarna, som vi vet, att ta en mycket stor del av vad som är kvar. Den reella stimulansen av den här avtalsuppgörelsen kommer att visa sig ganska blygsam. Förslaget att tidigarelägga höjningen av barnbidraget skall ses mot den bakgrunden. Det ger en stimulans åt konsumtionen och det är bra också ur familjepolitisk synpunkt. Det finns även andra familjepolitiska förslag i sammanhanget, t.ex. att starkt bygga ut barndaghemmen. Vi har, som herr Åsling tidigare sagt, gått på den linjen att det är rimligt och riktigt om finansministern skyndar på de förhandlingar som drivs med kommunerna, så att de i sitt budgetarbete verkligen vet vilka ekonomiska villkor som kommer att gälla. Vi vill också starkt understryka att en rimlig utbyggnad av barnomsorgen i en familjevänlig och barnvänlig riktning inte innebär att man ensidigt skall satsa på att bygga barndaghem. Man skall i stället sträva efter en valfrihet för familjerna. Familjerna är grundpelaren i samhället —- inte staten som man kan tro när man hör socialdemokrater tala. Familjen skall i så hög grad som möjligt kunna själv välja hur man vill utforma barntillsynen. Det skall innebära att man vidgar möjligheterna för dem som så önskar att särskilt när barnen är små ta vård om dem i hemmet. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. genom att ge ATP-poäng för vård av barn i hemmet, ökade möjligheter till tjänstledighet osv. Man kan bygga ut den nuvarande föräldraförsäkringen — kalla det vårdnadsbidrag om man så vill. Daghemssystemet är ju oerhört dyrt. För de pengar som en vårdplats på barndaghem kostar skulle man kunna sätta in åtgärder som i hög grad skulle kunna ge familjen en större valfrihet. För att återkomma till konjunkturpolitiken i egentlig mening så måste man för att stödja konsumtionen hålla en hög beredskap för att kunna genomföra en sänkning av momsen. Den åtgärden tillgreps förra året och hade gynnsamma effekter. Då kunde vi äntligen ta oss ur den lågkonjunktur som den socialdemokratiska politiken under en följd av år dessförinnan lett in i. Herr Ekström sade för en stund sedan att det inte var momssänkningen som hade dessa verkningar, utan att det var alla andra åtgärder som regeringen vidtog. Och så räknade han upp hur många miljarder man hade satsat. Men herr Ekström glömde att under denna konjunkturnedgång hade regeringen då och då med finansministern i spetsen skrytande i TV-rutan talat om vilka krafttag man hade tagit mot arbetslösheten just med olika selektiva åtgärder. Det var beredskapsarbeten här och det var litet punktstöd där och det ena och det andra. Men arbetslösheten minskades inte. I stället blev det en nedgång i antalet sysselsatta, den svåraste nedgång vi haft på länge. Och det var faktiskt först i och med att de borgerliga partierna gemensamt krävde en sänkning av mervärdeskatten som socialdemokraterna tvingades böja sig och genomföra en sådan politik. Och den politiken medförde till slut en förbättring i sysselsättningsläget.

I den motion som vi väckt med anledning av kompletteringspropositionen har vi yrkat att en momssänkning skulle ställas i förgrunden bland de åtgärder som bör vidtas om konjunkturen försvagas ytterligare. I vår motion finns det kravet uttryckt i klarare ordalag än i utskottets betänkande. Vi har alltså till en del frångått vårt krav på den punkten. Herr Ekström granskade utskottets betänkande och sade, att när moderaterna kom in i diskussionen blev det förskräckligt stora ändringar, och allting blev väldigt moderat. Men herr Ekström sade också att han var bekymrad över detta papper för att det var så moderat redan från början. Jag tycker att dessa två uttalanden strider mot varandra.

Så värst skändligt kan det som hände alltså inte vara. Jag förstår därför inte herr Ekströms kritik på den punkten. När herr Ekström talade med mig sade han faktiskt — jag upprepar det eftersom det kan vara ett bidrag till historieskrivningen — att detta papper, som hade kommit från finansutskottets ordförande, var väldigt moderat. Och det var ju redan i början, alltså innan vi hade varit med i diskussionen! Herr Ekströms beskrivning här är därför motsägelsefull och dessutom konstig. Jag konstaterar att vi hade gjort en eftergift när det gällde hur man skulle uttrycka sig om momssänkningen, och jag vill alldeles klart säga att vi från moderat sida i den borgerliga majoritetsskrivningen på vissa punkter har varit beredda till eftergifter. Vi har också gjort sådana så länge som vår grundsyn har accepterats. Detta är en tillämpning av den politiska princip som vi har gjort till vår, nämligen att vara beredda till eftergifter för att bidra till borgerlig samling. Vi anser att det är betydelsefullt för landet och för väljarna att det finns alternativ till den socialdemokratiska politiken. Vi tycker det är viktigt att de borgerliga partierna tillsammans med eftertryck visar att det finns ett handlingsdugligt regeringsalternativ. Herr talman! Även om sysselsättningsläget kommer att fordra en viss stimulans av konsumtionen måste det omedelbara intresset inriktas på åtgärder som är ägnade att direkt befrämja industriinvesteringarna. Om man kan åstadkomma en rejäl ökning av investeringarna innebär detta i sig självt ett stöd för sysselsättningen, och det är viktigt. Men ökade investeringar har också andra verkningar, som i nuvarande ekonomiska läge blir av stor betydelse. Först och främst finns kravet att bygga ut vår kapacitet så att vi kan få en exportökning som gör att vi snart slipper låna så mycket pengar i utlandet. Jag vill inte kritisera regeringen för den omfattande upplåning från utlandet som här har bedrivits. Tvärtom har den varit ofrånkomlig i ett läge där hela industrivärlden på grund av oljeprishöjningarna haft ett underskott. Men — och det är absolut klart — en upplåning av den nuvarande omfattningen kan inte få fortsätta länge till. Förutsättningarna för att få balans i de yttre betalningarna finns också i och med att oljeländernas totala överskott nu är på väg att minska. Men då gäller det också för oss att göra den omställning som från vår sida behövs för att skapa denna yttre balans. Med hänsyn till att vi lånat så mycket utomlands har vi nu också kravet på oss att skapa utrymme för betalningar av räntor och amorteringar, som kommer att dra ett par miljarder kronor extra per år. I balans med utlandet kommer vi inte — det är alldeles klart — utan en kraftig ökning i investeringarna och därmed i exportkapaciteten. Det är mot denna bakgrund vi skall se majoritetens förslag att investeringsfonderna skall släppas fria och att man på nytt skall planera för att införa extra investeringsavdrag vid beskattningen. Men i olika reservationer vänder sig socialdemokraterna tillsammans med kommunisterna mot sådana åtgärder. I likhet med finansministern anser de att några ytterligare åtgärder inte behövs och det var också den ståndpunkt herr Ekström intog i sitt anförande. Detta är märkvärdigt med tanke på att herr Sträng själv varit tvungen att i sina bedömningar göra en nedräkning av den sannolika ökningen i näringslivets investeringar för i år. I januari trodde herr Sträng att ökningen i industriinvesteringarna skulle bli 10 96. Nu säger han 9 96. Men konjunkturinstitutet anser att industriinvesteringar bara kommer att öka med 6,5 96. Finansministern har, såvitt jag förstår, helt godtyckligt — för att det då blir lättare att föra en debatt som dagens — justerat upp konjunkturinstitutets bedömning från 6,5 till 9 96. Men vi fäster faktiskt större avseende vid den bedömning konjunkturinstitutet gjort. Det är mot den bakgrunden man måste se våra förslag om ytterligare stimulans till investeringarna. Socialdemokraterna vill inte släppa investeringsfonderna fria med den ytterligare motiveringen att de tror sig med nuvarande styrning kunna åstadkomma mer av ett regionalpolitiskt stöd. Vi moderater anser, som vi sagt i vår motion, tillsammans med de andra borgerliga partierna att man skulle bättre befrämja de regionalpolitiska intressena genom att minska löneskatten till att börja med i det inre stödområdet. För att hålla liv i glesbygderna måste man fästa stort avseende vid att inte med orimliga pålagor på den nu existerande sysselsättningen slå sönder de aktiviteter som finns. Det är något motbjudande i att småföretag, jordbrukare och handelsmän i det inre stödområdet betalar stora löneskatter och på det viset faktiskt bidrar till de betydande subventioner som sedan utbetalas ofta till mycket stora företag. Det är en felvänd regionalpolitik. I likhet med herr Åsling vill jag också, när herr Ekström här säger att antalet lediga platser i skogslänen har ökat, påpeka att detta är en annan sak än hur det står till i det inre stödområdet. Det kanske är lika bra att herr Ekström erkänner detta, eftersom till vad som kallas ”skogslänen” hör sådana verkligt överhettade platser som t.ex. Luleå. När socialdemokraterna säger att styrningen av investeringsfonderna behövs av regionalpolitiska skäl undrar man också hur mycket svepskäl det ligger i detta påstående. Snarare är det väl så eftersom man är så förfärligt förtjust i att låta byråkrater, och ovanpå dem en finansminister, sitta och diskutera med olika företagsledare. Jag undrar också hur mycket av de frisläpp som har gjorts av investeringsfonderna — säg hittills i år — som faktiskt har förknippats med krav på en regionalpolitisk satsning. Kan herr Ekström svara på det? Eftersom ni gör en sådan huvudpoäng av detta i rer reservation till vårt förslag, undrar jag: Hur många av de frisläpp som har gjorts av investeringsfonder har verkligen förknippats med sådana regionalpolitiska krav? — Herr Ekström ser nu bekymrad ut i ansiktet, men det måste väl vara enkelt för herr Ekström att lämna en sådan uppgift, då ni lägger så stor vikt vid detta i er reservation. Jag kan meddela kammaren att jag har försökt att skaffa fram denna uppgift. Jag har ringt till det gigantiska ämbetsverket AMS - eller rättare sagt: jag har låtit riksdagens upplysningstjänst göra det — för att få fram uppgiften. Detta med tjänstemän alls icke underbefolkade ämbetsverk förklarade emellertid att arbetsbelastningen där tyvärr är så stor att man denna vecka inte kan plocka fram en så central uppgift. Det vill jag uttrycka min förvåning över. Herr Ekström sade till herr Åsling att han väl borde tänka på Jämtland — som är herr Åslings valkrets — i det här sammanhanget, eftersom man ju nu tappar bort en möjlighet att styra investeringar till Jämtland. Herr Ekström kan väl då antagligen också mera exakt ange hur många av de frisläpp som har gjorts i år som har inneburit att herr Åslings valkrets i Jämtland har fått sig tilldelad några extra pengar på det viset? Herr Sträng brukar säga att industriinvesteringarna ökar kraftigt under 1970-talet. Det anför han också i den reviderade finansplanen. Med det menar han att några ytterligare åtgärder egentligen inte behövs för att göra någonting åt den saken.

Om dessa miljövårdande investeringar, som är viktiga i och för sig men inte just ur den här synvinkeln, räknas bort, har det inte varit någon särskilt stor ökning. Vidare nämner inte herr Sträng när han talar om ökningen av industriinvesteringarna att vad som har hänt hittills under 1970-talet har varit en ökning i förhållande till industriinvesteringarna under de senaste åren på 1960-talet. Men industriinvesteringarna i slutet av 1960-talet som man nu jämför med var av olika anledningar synnerligen låga. Här vill jag slå fast att de årliga ökningarna i industriinvesteringarna f. n. ligger lägre än vad de i genomsnitt har gjort under hela efterkrigstiden.

Det är faktiskt på det viset, herr talman, att den uppgång i konsumtionen i Sverige som vi har haft under det senaste året icke hade kunnat äga rum, ifall vi inte hade lånat så mycket pengar i utlandet. Hade vi inte haft denna upplånade bit av kakan att fördela, hade fördelningsslagsmålet mellan olika intressegrupper blivit ännu värre än det nu har varit. Investeringarna måste uppmuntras också för att råda bot på inflationen. Enda sättet att klara stora löneoch kostnadsstegringar utan motsvarande prishöjningar är att man har en produktivitetsökning. Vi påminns dag ligen om detta enkla förhållande. Statens järnvägar t.ex., som herr Norling svarar för, skall ju höja priserna — som vanligt, höll jag på att säga — därför att kostnaderna har stigit. Man klarar sig inte ifrån att kostnadsstegringarna slår igenom på priserna om man inte med investeringar försöker sänka kostnaderna. En politik mot inflationen måste därför grundas på att tillräckliga investeringar verkligen genomförs. Men skall man få bukt med prisstegringarna fordras mer än ökade investeringar. Det krävs också ett skattesystem som inte i likhet med det nuvarande är starkt kostnadshöjande. I januari menade finansministern att priserna skulle komma att stiga med 7 96. Nu säger han 8 96. Men antagligen kommer prisstegringarna att bli över 10 96 — det framgår av föredragningar som vi har haft i finansutskottet. Med tanke på att finansministern är så belåten med Hagauppgörelsens välgörande verkningar är det anmärkningsvärt, att sedan denna uppgörelse träffades har finansministern blivit tvungen att justera upp procenttalet för de väntade prishöjningarna. Herr Ekström, som försökt göra gällande att näringslivet expanderar så kraftigt, sade att 13 nya företag i miljardklassen kom till föregående år. Det tog han som ett tecken på att allt verkligen är bra. Men det beror ju väsentligen på att det har varit inflation så att priser och kostnader har stigit. Om herr Ekström ordnar till ytterligare kraftig inflation, som ni är i färd med att göra för nästa år, kommer det naturligtvis att bli väldigt många nya företag i den s.k. miljardklassen. Men det betyder ju inte att allt står väl till ute i näringslivet. 5 Bakgrunden till att man har behövt justera upp de väntade prishöjningarna är att skattesystemet har medfört så stora kostnadsstegringar dels genom nya indirekta skatter, dels — och framför allt — genom avtalsuppgörelser utformade mot bakgrund av socialdemokraternas skattepolitik. Från moderata samlingspartiets sida har vi sedan länge varnat för skattesystemets inflationsdrivande verkningar. I en reservation vid betänkandet erkänner t.o.m. socialdemokraterna att de nya avtalen ”i och för sig skulle leda till en något högre prisstegring” — dvs. än man tidigare hade tänkt sig. Detta är en hemmalagad inflation. Det tål verkligen att understrykas att det inte längre går att skylla prisstegringarna i Sverige på utlandet. Jag noterar med den allra största tillfredsställelse — eftersom det är korrekt — vad som sägs i en socialdemokratisk reservation. Reservanterna säger där att prisstegringarna nästa år kanske inte blir så stora som avtalsuppgörelsen i sig skulle innebära då en ”lugnare importprisstegring verkar --- åt andra hållet”. Eftersom herr Ekström har varit med om att skriva detta måste det en gång för alla vara slut på talet om att inflationen beror på utlandet. Tvärtom medger herr Ekström här att om något så sänker utlandets prisförhållanden inflationskraften i Sverige. Det tycks f.ö. råda en intressant splittring inom socialdemokratin i fråga om hur skattesystemet skall utformas. I reservationen 13 A vill socialdemokraterna i finansutskottet ge regeringen till känna att det är ”angeläget att man framgent söker finna former för realinkomstförbättringar för löntagarna som ej får för långt gående priskonsekvenser”. Detta är en mycket inlindad formulering, men börjar man linda av den ser man att den utgör en skarp kritik av den egna skattepolitiken, som ju har inneburit att det inte har varit möjligt med realinkomstförbättringar för löntagarna som inte fått för långt gående priskonsekvenser. Detta vill man alltså ge herr Sträng till känna. Och det är ju bra. Men herr Sträng, pappa till det nuvarande skatteeländet, har ju klart sagt ifrån att han inte kan eller kanske t.o.m. inte ens vill — han har ju talat om att han tycker att det nuvarande skattesystemet är ganska bra — lägga fram några sådana skatteförslag i tid för att nästa lönerörelse kan ske under rimligare förutsättningar. Skattepolitiken har därmed kommit in i en återvändsgränd och i den återvändsgränden står socialdemokraterna och är oense om hur de skall ta sig fram i fortsättningen. Jag hoppas, herr talman, att den fortsatta debatten till en del kommer att innebära en diskussion mellan herr Ekström och herr Sträng om socialdemokratisk skattepolitik med utgångspunkt i vad socialdemokraterna i finansutskottet vill ge finansministern till känna och med utgångspunkt i vad finansministern själv tidigare sagt om detta. En sådan dispyt behövs, och vi hoppas att den blir klargörande, men sannolikt skulle den innebära att svenska folket får klart för sig att socialdemokraterna inte vet hur de skall utforma skattepolitiken. När det gäller det nya skattesystemet och skatteutredningen vill jag understryka, med tanke på vad som har sagts här, att vi från moderat sida har alldeles klart för oss och senast i skattedebatten här i riksdagen redogjorde för hur vårt alternativ ser ut. I den här återvändsgränden har man kommit genom de ständiga skattehöjningarna. Särskilt hårt slår de smygande skattehöjningar som inflationen medför. Utan att man har fått någon real ökning av köpkraften kommer man upp i högre inkomstklass penningmässigt sett, och där träffas man av hårdare skatter. På det viset har staten fått stora, extra skatteinkomster och de enskilda människorna blivit klämda i motsvarande mån. I den skattedebatt, herr Sträng, som vi hade för några veckor sedan i riksdagen frågade jag finansministern flera gånger hur det egentligen ligger till med skatterna. Finansministern säger att han fem gånger under fem år har gjort reformer som innebär skattesänkningar. Varför har då inte skattedebatten i det här landet avstannat om finansministern har gjort så många skat:esänkningar? I stället bedrivs denna skattedebatt i allt mera pinade ordalag, och frågan tål att upprepas. Om det verkligen är sant att finansministern har gjort fem skattesänkningar under fem år, varför är då skattefrågan f. n. så oerhört brännande? Svaret på frågan får jag väl lov att ge eftersom finansministern antagligen inte ger det. Det är inte sant att han under de senaste fem åren gjort fem skattesänkningar, utan de senaste åren har inneburit minst fem skattehöjningar i stället. Och det som sker f. n., den senaste omläggningen, är ett exempel på det. När socialdemokraterna nu går omkring och påstår att de borgerliga förslagen till konjunkturstöd är oansvariga därför att de kostar så mycket pengar är det ett tokigt argument. Konjunkturstöd behövs bl.a. på grund av att regeringen i år som tidigare genomför mycket kraftiga skattehöjningar. Regeringen säger t.ex. att oppositionen förorsakat en extra utgift på 300 milj.kr. genom att den drivit igenom sitt förslag vad beträffar villabeskattningen. Det är ett synnerligen typiskt exempel på hur regeringen diskuterar. När den inte får igenom hela den mycket kraftiga skärpningen av beskattningen av villaägarna kallar den det att oppositionen varit med om en utgiftsökning, och så säger den att oppositionen är förskräckligt oansvarig. När oppositionen lägger fram förslag för att stödja sysselsättningen säger regeringen att förslagen är för dyra. När regeringen själv litet senare presenterar notan för olika, dyra beredskapsarbeten och andra punktinsatser, som den i efterhand varit tvungen att sätta i gång, sitter finansministern i TV-rutan och skryter med hur många extra miljoner och miljarder han gör av med för sysselsättningsstödjande åtgärder. När man verkligen har regerat med egna medel över en sönderfallande ekonomi som ger ökad arbetslöshet blir det plötsligt angeläget med en massa nya miljarder för att få ordning på det hela. Men oppositionens förslag, som i förväg vill hindra arbetslöshet, kallas oansvarig spendersamhet. Regeringens förslag är, enligt eget uttalande, socialt högtstående. Herr Ekström förklarade för en stund sedan när vi pratade om momssänkningen att regeringen hade lagt fram förslag som innebär 2 800 milj.kr. i nya utgifter. Herr Ekström vet själv hur han stod och skröt över hur bra dessa förslag var ur sysselsättningssynpunkt. När nu oppositionen i förväg lägger fram förslag om betydligt mindre kostnadskrävande åtgärder för att hindra arbetslösheten kallar socialdemokraterna det fruktansvärt oansvarigt. Socialdemokraterna talar alltid om behovet av en totalfinansiering. Det skall inte bli någon utgift om oppositionen framlägger förslag om det utan någon skattehöjning. När vi lägger fram förslag, som skulle kosta ett par hundra miljoner, då är vi oansvariga. Regeringen föreslog för ett halvår sedan nya riktlinjer för bostadspolitiken. Där finns kostnader på 800 milj.kr. extra. Vi hörde då inte ett ord om oansvarighet och inte heller om totalfinansiering. Herr Sträng kan själv läsa på s. 3 i sammanfattningen, där det klart anges att det gällde 800 nya miljoner utöver vad tidigare de s.k. paritetslånen kostade. Det sägs att vi är så oansvariga. Men om läget är så ansträngt, varför är regeringen emot alla moderata förslag om att verkligen åstadkomma besparingar? Det kan man kalla för oansvarighet att i nuvarande läge inte vara mera intresserad av besparingar. Om ni tycker att utgiftsstegringar är så oansvariga, varför har ni då inte ordnat till ett skattesystem som kan klara realinkomstförbättring för löntagarna utan sådana skyhöga kostnadsstegringar och löneökningar som vi nu har? Regeringen tvingas ju själv i det här sammanhanget att komma och be om mer än två miljarder i extra anslag för att klara de nya lönehöjningarna på den statliga sidan. Det är väl mer ansvarigt att ha ett skattesystem som gör att man kan slippa ifrån sådana överdrivet stora extra utgifter. Detta att inflationen smyghöjer skatterna brukar alltid framgå av den långtidsbudget som fogas till kompletteringspropositionen. I den budgeten har man räknat fram vad utgifterna blir under en femårsperiod om man inte gör några utgiftsåtaganden utöver dem som redan har gjorts. Man har också gjort kalkyler över vad skatteinkomsterna skulle bli med motsvarande antagande. Då är det mycket lätt att se hur dessa budgetunderskott, som finansministern talar om, snabbt försvunnit under femårsperioden, alltså under förutsättning att ytterligare utgiftsåtaganden inte har gjorts. I olika sammanhang — nu senast under Hagaförhandlingarna — har vi moderater påvisat den här smyghöjningen av skatterna, med herr Strängs eget siffermaterial. Herr Sträng föreföll inte alls att tycka om dessa uppgifter. Men de kom från hans egna ”papirer”. Det gick där att få bevis för vår tes, nämligen att inflationen smyghöjer skatterna. Men, herr talman, det är på gränsen till utmanande när herr Sträng nu — bara för att han inte tycker om att det går att utläsa detta ur hans egna långtidsbudgetar — lägger om redovisningen av långtidsbudgetarna så att det inte längre framgår hur det egentligen fungerar under en femårsperiod. Jag tycker inte att det är överord att säga att det är ett eländigt svaghetstecken att man på detta sätt vill minska den insyn som man själv alltid predikar för andra. Det var 1958 års besparingsutredning som föreslog att man skulle ha sådana långtidsbudgetar för att ge ett bättre beslutsunderlag. De remissorgan som yttrade sig över detta förslag tyckte precis samma sak. Finansministern skrev själv 1960 i statsverkspropositionen följande: ”En dylik uppsummering och konfrontation av olika delplaner skall givetvis inte ses som en prognos över statsutgifternas sannolika utveckling utan som ett arbetsinstrument för en rationell långsiktig politik, både beträffande den statsfinansiella utvecklingen i stort och handlandet inom olika statliga verksamhetsområden.” Så hette det 1960. Nu heter det i stället på ett annat sätt. Det finns att läsa i socialdemokraternas reservation till det här betänkandet. Där sägs det att det inte går att göra en femårsbudget. Det är omöjligt med tanke på att priserna stiger så mycket, och det är så svårt att veta vad som kan hända på fem år. Men, herr Ekström, det är ett bedrövligt argument. Samma antaganden om prisstegringar går att göra på inkomstsidan som på utgiftssidan. Då får vi fram en bild av hur läget ser ut. Den bilden kommer bl.a. att visa hur inflationen smyghöjer skatterna. Att inflationen skulle göra det omöjligt att få fram en långsiktsbudget för staten rimmar illa med att herr Sträng ställt krav på varenda kommun i det här landet att göra femårsbudgetar, s.k. KELP. Kan kom munerna göra budgetar på statens order för femårsperioder, så skall väl staten själv kunna göra sådana budgetar, inte minst med tanke på att kommunernas uppgift är så mycket besvärligare. Herr Sträng går ju då och då och höjer löneskatten och ändrar allt möjligt annat, vilket gör att kommunernas planeringssituation är väldigt svår. Socialdemokraterna säger alltid att samhället, dvs. staten, skall planera mer och mer. Men innan man ställer krav på att man själv skall planera för andra är det ett minimikrav att man kan planera den egna verksamheten. Moderater är emot att socialdemokrater skall hålla på och planera för alla andra, men vi är helt inne på att staten måste planera sin egen verksamhet precis som familjerna, företagen och kommunerna måste göra. Jag upprepar att innan socialdemokraterna är kapabla att ens lägga fram en femårsbudget skall de inte komma med några krav på att få planera för andra. Hur svårt det har varit att planera framgår av hur man har handlagt frågan om näringslivets investeringar. Förra året stod herr Palme på Gotland och skrek så att det hördes ända till fastlandet att de som ansåg att vi borde satsa någonting på att bygga ut näringslivet för att skapa sysselsättning var i det närmaste asociala. I stället skulle det vara den offentliga sektorn för hela slanten.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

Herr talman! I början av sitt anförande var herr professorn i dag på mycket gott humör, och jag förstår det därför att tidigare har han ju fått stå utanför uppgörelser i finansutskottet. Nu har han lyckats komma in där och även, som jag tidigare sagt, lyckats påverka finansutskottets ställningstagande på ett mycket påtagligt sätt. Jag gratulerar till framgången. Den var ju glädjande för herr Burenstam Linder. I slutet av hans anförande kände vi igen honom. Där framförde han en rad synpunkter på känt maner som var mycket svåra att hålla isär. Både herr Burenstam Linder och hans partiledare brukar vara bittra, ledsna och besvikna när det har träffats överenskommelser tidigare. Dessa skulle strida mot demokratiska idéer, ja, nästan vara förnedrande för hela vår demokrati. Jag hörde ingenting av det nu, utan nu är det tydligen höjden av praktisk politik att de borgerliga partierna i finansutskottet så att säga vid sidan om ”oppositionsledaren” träffar en uppgörelse. Herr Burenstam Linder var så glad över att nu har ett regeringsalternativ återuppstått. Vid 10-tiden i dag lär herr Burenstam Linder ha ringt till AMS för att höra i hur många fall man från centralt håll har påverkat frisläppandet av investeringsfonder. Jag förstår väl den tjänsteman på AMS som inte kunde svara på det. Hur skulle han kunna ge ett sådant besked? Hur skulle han kunna veta vilka överläggningar som har ägt rum i kanslihuset, när representanter för företagen anmält att de vill investera t.ex. i Göteborg och finansministern har sagt att det i så fall blir under förutsättning att även Jämtland — kanske t.o.m. Gävleborg — får någonting med av investeringarna? Hur skall en tjänsteman i AMS kunna ge ett sådant besked som herr Burenstam Linder efterlyste? Det är ju fullständigt orimligt, och jag föreställer mig att finansministern vill närmare utveckla dessa synpunkter. När det gäller momsen, herr Burenstam Linder, sade jag att de åtgärder som föreslogs av regeringen i slutet av 1973 och början av 1974 handlade om 5,3 miljarder kronor och ovanpå det kom momssänkningen med 1 200 milj.kr. Ni har hela tiden sagt att det var så gott som enbart momssänkningen som gjorde att sysselsättningen ökade under 1974. Vi hävdar att de 5,3 miljarderna hade avgörande betydelse. Om ni inte vill tro på finansdepartementet och den preliminära rapport som lämnas på s. 171 i bilaga 1 till finansplanen, läs då, herr Burenstam Linder, vad Veckans Affärer har sagt på den punkten. Jag kan åberopa ytterligare en tidskrift som jag tror att även herr Burenstam Linder anser vara seriös, nämligen den mycket aktade Affärsvärlden. Den har samma uppfattning.

Herr talman! Vi har aldrig varit bekymrade när det har träffats överenskommelser i finansutskottet. I själva verket är det så att de borgerliga partierna gjort överenskommelser i finansutskottet under hela tiden 1971-1973. Då vore det väl konstigt om jag skulle uttrycka förvåning över det eller beklaga det. Jag tror att herr Ekström har missförstått det här. Vi har aldrig kritiserat att det har träffats uppgörelser i finansutskottet: Vad vi har kritiserat är när det gjorts överenskommelser utanför finansutskottet. Och det har herr Ekström varit med om bra många gånger. Det är den avgörande skillnaden. Det borde en f. d. utskottsordförande vara helt medveten om. AMS skulle alltså inte kunna svara på denna fråga: Hur många frisläpp av investeringsfonder har gjorts förknippade med kravet att företaget i fråga också satsar i stödområdet? Herr Ekström har ju uttryckt en sådan stor förvissning om att detta är ett så fint styrmedel. Hur kan herr Ekström veta det då? Hur kan socialdemokraterna i finansutskottet vara medvetna om att detta styrmedel är så bra och att det används så ofta, att det vore skadligt ur regionalpolitisk synvinkel att göra så som borgerligheten föreslår? Eller är det så att herr Ekström inte vet det, men bara säger det? Vi kan fråga mycket exakt — herr Åsling har ju inte rätt till fler repliker: Vet alltså inte herr Ekström om det är något frisläpp av investeringsfonder som har förknippats med krav på att man skulle satsa i exempelvis Jämtland? Vet herr Ekström inte det — men skriver det ändå i sin reservation och fäster så stort avseende vid det i debatten? Slutligen, herr talman, säger herr Ekström att det är alldeles självfallet att en tjänsteman på AMS inte kan veta svaret på den fråga som jag hade ställt, nämligen hur många frisläpp som hade förknippats med krav på investering i stödområdet. Inte kan en sådan tjänsteman känna till de överläggningar som har drivits mellan företagen och herr Sträng, menar herr Ekström. Nåja, på ett sätt är man ju tacksam för att herr Ekström i ord så klart visar vad vi har kallat för mygelpolitik: att det är på det viset numera att man inte i offentligt material kan läsa ut vad som händer. Här pågår hemliga förhandlingar mellan storföretagare och herr Sträng i frågor där tjänstemän på AMS med ett ämbetsmannaansvar för handläggningen och för resultatet av åtgärderna utan att de ens skulle känna till vad som hänt. Herr Ekström skrattar åt tanken.
Herr talman! Om vi fortsätter debatten, försvinner väl det glada humör som herr Burenstam Linder visade inledningsvis! Nu försöker herr Burenstam Linder avsiktligt missuppfatta mig, när han säger att under åren 1971-1973, när socialdemokraterna var i majoritet och de borgerliga partierna i minoritet i finansutskottet, var det ju klart att ni då träffades och gjorde upp om hur ni skulle skriva. Det blev under jämviktsriksdagen som det uppstod en ny situation för herr Burenstam Linder. Jag har gratulerat herr Burenstam Linder och kan göra det en gång till med anledning av att det i finansutskottets borgerliga majoritet nu har kommit in så många betydande inslag av moderata förslag från den motion som ni hade väckt och som mittenpartierna över huvud taget inte hade tagit upp, nämligen just detta om bl.a. arbetsgivaravgiften. Folkpartiet hade snuddat vid det, centerpartiet hade inte sagt ett enda ord om det. När herr Burenstam Linder refererar ett samtal som vi hade, skulle jag vilja säga att jag brukar för min del inte i riksdagens kammare åberopa förtroliga samtal i riksdagsarbetet.

Det var den frågan som var av intresse för mig — om ni skulle desavouera er ledamot i socialutskottet eller ej. Jag tyckte det var mycket intressant att veta om ni skulle gå med mittenpartierna på den punkten. Jag sade då vidare att såvitt jag kunde finna var den skrivning som herr Åsling åstadkommit försedd med sådana öppningar att det tydligen blev lätt för er att kunna träda in, bara ni kunde köpa inträdesbiljetten, som bestod i att stödja mittenpartierna när det gällde barnbidragen. Sedan kunde ni få med de andra, rent moderata inslagen i er motion, misstänkte Jag. Sådan var situationen, herr Burenstam Linder.

Jag har i mitt anförande redan sagt att på vissa punkter har moderaterna gjort eftergifter. Jag kan upprepa detta. Herr Ekström kallar det kanske för att desavouera någon. Jag säger: Vi har på vissa punkter gjort eftergifter så länge vi fått igenom en del av våra synpunkter. Herr Ekström tyckte att vi hade fått det i så hög grad att han t.o.m. gratulerade oss. Vi har gjort eftergifter därför att detta är i linje med vår uppfattning om hur politiken skall drivas: att de borgerliga partierna skall vara beredda till eftergifter för att åstadkomma en borgerlig samling.

Herr talman! Det är ganska tätt mellan våra ekonomiska debatter här i kammaren. Vi har en remissdebatt i början av året, där naturligtvis ekonomin spelar en stor roll. Vi har sedermera en finansdebatt. Vi har haft en skattedebatt, och vi har den ekonomiska och finansbetonade avslutningsdebatten i dag. De här debatterna kommer som sagt tätt, och variationen på konfekten måste följaktligen vara ganska begränsad. Som bakgrundsmaterial för varje debatt ligger en produkt från regeringen, där materialet är så, pass färskt och aktuellt som möjligt, och eftersom världen inte är oförändrad och inte utvecklingen heller, så blir det vissa justeringar i regeringens olika presentationer. Det är till stor glädje för herr Burenstam Linder, som då får ställa sig i talarstolen och säga: Detta sade finansministern i början av året och det här säger han nu — han har tvingats ändra sig. Det ger ett allmänt intryck, menar herr Burenstam Linder, av hur opålitlig finansministern är. Nu skall jag, herr talman, även om det vore frestande, inte ge mig in på något längre bemötande när det gäller herr Burenstam Linders provokativt trätlystna uppträdande i talarstolen här i dag. Det finns naturligtvis en del allvarliga ting att ägna sig åt, och jag skall försöka göra det. Jag börjar med att konstatera att sällan har väl de ekonomiska prognoserna varit mera skiftande och motsägelsefulla än just nu. Om man försöker följa den internationella utvecklingen finner man att det ligger både positiva och negativa inslag i den. De stora industriländerna har snabbare än vad vi räknade med vid årsskiftet börjat komma till rätta med sina bytesbalansunderskott. Oljekrisens så enormt upphaussade följder har dess bättre inte visat sig hålla streck. En viss initialmässig neddämpning av oljeförbrukningen har ju också lett till att världens oljetillgångar för dagen framstår såsom relativt tillräckliga i förhållande till behovet. Man har t.o.m. kunnat observera en viss överproduktion på framför allt raffinerade produkter, som har föranlett i och för sig glädjande sänkningar av priset från den i åbsolut mening utomordentligt höga nivån. Vi har även kunnat konstatera att den tioöriga prisstegringen på en liter bensin, som riksdagen fattade beslut om för någon vecka sedan, på grund av de företagna prissänkningarna reducerats till hälften, och det är naturligtvis i och för sig glädjande, sett från konsumentsynpunkt. Lagren är dessutom i de allra flesta länder goda. Ett annat positivt inslag i bilden är att med vissa speciella undantag —- tyvärr får vi räkna in England bland dessa undantag, och det spelar en stor roll för oss, eftersom England är vår största exportkund — har takten i den internationella inflationen klart dämpats. Den ekonomiska tillväxten inom OECD-länderna blir naturligtvis svag, om den över huvud taget blir någon, under 1975, framför allt på grund av depressionen i slutet av 1974 och än så länge under 1975. Även om man kan förvänta — det vågar jag nog vidhålla — en uppgång under senare delen av 1975, så balanserar det inte slutresultatet att 1975 internationellt sett i ekonomiskt avseende är ett dåligt år. Prognoserna är svåra när det gäller den internationella utvecklingen. En och annan dag när man vecklar upp morgontidningarna får man naturligtvis ett glädjande besked.

Sedan citeras en regeringsexpert och ekonom som säger att ”siffrorna var mycket uppmuntrande och att index utveckling i mars och april stöder förutsägelsen om en allmän ekonomisk återhämtning och uppgång under andra halvåret”. OECD-ministrarna har träffats nere i Paris, och där har naturligtvis omväxlande pessimistiska och optimistiska inslag i bilden refererats för allmänheten. Nu tror jag — och det har jag ju alltid trott — att man kan inte år efter år sitta med armarna i kors och avläsa hur arbetslösheten stiger och hur den ekonomiska tillväxten stagnerar. Jag tror det inte helt enkelt därför att människorna i våra dagar accepterar inte statsledningar som visar en sådan utpräglad resignation och en sådan utpräglad likgiltighet för vad som rör de avgörande frågorna i en nation. För vår del framstår situationen dess bättre som ganska annorlunda. Vi räknar med en tillväxt, som vi nu har satt till 2,2 96. Vi trodde i början av året att den — om jag minns rätt — skulle vara 2,5 eller 2,6 96. Större är emellertid inte skillnaden. Vi räknar med en investeringsökning för industrin på ca 9 96. Det var ungefär vad vi räknade med vid årsskiftet. Vi väntar att den privata konsumtionen volymmässigt också skall kunna hålla sig vid en ökningstakt, realt och i fasta priser räknat, på ca 4 96, och där står bedömningarna fortfarande oförändrade. Däremot visar det sig att utrikeshandeln tyvärr ger ett underskott på drygt 2 miljarder genom att importen volymmässigt ökar med nära 3 96 mot en exportökning som vi har gissat ligger mellan 1 och 11/2 96.

Det är väl det negativa, riskabla inslaget i den svenska konjunkturbilden. Sysselsättningsmässigt lever vi fortfarande i den mest utpräglade högkonjunktur. En arbetslöshet som den nu framkommer vid arbetsförmedlingarnas räkningar, omfattande 36 000 personer i april, 1,4 96, och 78 000 obesatta platser, talar sitt tydliga språk. Det har i debatten i dag anförts en rad sifferuppgifter mera i detalj om sysselsättningen och arbetslösheten just nu, och jag skall inte ta upp tiden med att repetera de siffrorna. Men de bedömningar som vi f. n. gör talar för en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft och ett gott sysselsättningsläge under sommaren och hösten. Jag inskränker mig till den bedömningen, som jag tror kommer att bestyrkas om några dagar när vi får de officiella siffrorna för maj månad. Redan i det här skedet visar det sig att man torde kunna dra de slutsatserna. Våra regelbundna genomgångar med arbetsmarknadsstyrelsens ledning, som i sin tur replierar på länsarbetsnämnderna, ger nog vid handen att för den tid vi nu vågar överblicka — sommaren och hösten — kommer den svenska konjunkturbilden att präglas av en god sysselsättning. Jag bygger detta antagande på följande faktorer. Efter den 1 juli i år, dvs. om en månad, frigörs förutom de traditionella investeringsfonderna 3 1/2 miljarder från de speciella fondavsättningarna. Det är miljöfonderna och de särskilda investeringsfonderna. Antagandet vi gjorde, vilket har redovisats för riksdagen, att vi den här vägen skulle få insatt på riksbankens konto 3 1 4 miljarder i riksbanken. Varje företagare bör kunna räkna ut den ekonomiska vinsten av att använda pengarna för det avsedda ändamålet, dvs. miljöinvesteringar och produktionsinvesteringar, i stället för att ha dem steriliserade, räntelösa på riksbanken, för att sedermera när man får ta ut dem i sedvanlig ordning betala den reguljära skatten på dem. Vid sidan härav tillämpar vi det selektiva frisläppandet av de traditionella investeringsfonderna. Vad gäller stödområdet har vi hitintills tillämpat metoden att fonderna får användas för såväl maskininvesteringar som byggnadsanläggningar.

Jag bygger vidare mitt antagande på det faktum att den här riksdagen har beslutat en stor skattesänkning under 1975, att vi har en löneuppgörelse under 1975 som garanterar köpkraft och efterfrågan bland de stora konsumentgrupperna och garanterar, som jag ser det, en fortsatt tillfredsställande utvecklingstakt i fråga om konsumtionen, distributionen och produktionen. Allt detta låter överraskande bra, framför allt mot bakgrunden av att leveranserna och orderingången tyvärr på senaste tiden visat vikande tendens. Men orderböckerna är fortsättningsvis väl fyllda, och man har ändå anledning att räkna med att den avslappnande efterfrågan utifrån måste vända. Det tycks nu mobiliseras en relativt allmän uppfattning om att vändningen kommer i slutet av detta år. Kvar står, vilket jag gärna vill understryka, varningens tecken att vi f. n. utnyttjar andra nationers sparande och kapitaltillgångar i en utsträckning som i stort sett motsvarar bristen i vår bytesbalans. Jag syftar då självfallet, herr talman, på den utlandsupplåning av sammanlagt 5 miljarder, som vi tagit upp under senare år. Här konfronteras vi med problem, som de flesta nationer i dag står inför och som de flesta nationernas politiker och statsmän är lika oroade över. Vi har skolexempel i kretsen av nationer som är tillräckligt avskräckande för att ingen skall nonchalera det allvarliga i att basera ekonomin på andra nationers beredvillighet att låna ut pengar. Det drar dessutom med sig en kostnad för kapitaltjänsterna som, det har sagts tidigare i debatten, redan efter 1977 kan uppskattas till ett par miljarder med den upplåning vi har nu. Om man inte klarar denna riskabla fråga har vi exempel från andra nationer på hur det kan gå, t.ex. England, Danmark, Italien, som har tvingats till ett slags ekonomisk Canossavandring tillbaka för att rätta till sin ekonomi. Under denna bedrövliga vandring får de finna sig i en stor arbetslöshet, social och politisk oro och internationellt misstroende mot deras förmåga att själva klara upp sina angelägenheter. Medvetna om allvaret i den situationen har de flesta industriländerna numera godtagit ett handlingsprogram där de säger att de på 4-5 år är tvingade att återställa jämvikten i sin utrikeshandel. Jag utgår från att vi här hemma i Sverige, med en ännu så länge relativt välordnad ekonomi, inte skall behöva visa sämre ambitioner när det gäller att rätta till dagens nationella underskott. Som en rimlig arbetsplan för framtiden bör också för oss gälla att vi under 4-5 år återställer det negativa utfall i vår handel med omvärlden som vi i dag dras med. Herr talman!

Det är naturligtvis en ny situation vi ser i ögonen i dag. Borgerliga motioner med diametrala skiljaktigheter — demonstrerade så sent som i Hagadiskussionen — har nu blivit gemensamma nämnare för en borgerlig front gentemot regeringen.

När jag vill göra de här mer detaljbetonade kommentarerna skall jag börja med finansutskottets ställningstagande och rekommendationer till ökade påslag på den privata konsumtionen i vårt land. Det torde i dag vara ganska oomtvistat — på den punkten har jag inte hittat några delade meningar i finansutskottets skrivningar — att vi kan realisera en konsumtionsökning på 4 96 i volym sett. Svenska folket får, som jag tidigare sade, under 1975 en skattesänkning som är större än de tidigare skattesänkningarna och även något större än den som vi enade oss om för 1976. Svenska folket får under 1975 lönehöjningar större än tidigare, och lönehöjningarnas konsumtionseffekt förstärks genom uppgörelser som har träffats och som träffas nu på löpande band, förbundsvis och lokalt. Inom vissa grupper — och det är här fråga om relativt tunga löneområden — kan vi avläsa avtalsuppgörelser klart över den centrala uppgörelsens lönekostnadsstegring, som låg någonstans mellan 15 och 20 8. Det råder f. n. en intensiv efterfrågan på arbetskraft. Jag tror jag vågar antecipera utvecklingen och säga att när vi får avläsa de nya arbetsmarknadsrapporterna kommer vi att finna att bland de kassaförsäk rade, vilka jag tidigare har sagt är ungefär 2 800 000, har vi en situation som innebär att det står ungefär tre lediga obesatta platser på var och en som anmäler sig och vill söka ett arbete. Bland dem som anmäler sig och söker arbete är ungefär 40 96 över 60 år, dvs. en väsentligt stor del av dem är pensionärer. Denna intensiva efterfrågan på arbetskraft är ett faktum i dag, och självfallet spelar det en roll i alla de lokala förhandlingar ute på arbetsplatserna där man skall komplettera den centrala uppgörelsen med den lokala uppgörelsen. Jag tror därför att vi kommer att få ett inkomstpåslag som ligger ett par tre procent högre än vad som förutsågs i den reviderade finansplanen. I varje fall är vad vi säger i finansplanen klart i underkant. Finansutskottet har uppskattat den här extra lönekostnadseffekten på den reella konsumtionsefterfrågan till 0,5 96. Det omvittnades av herr Åsling i hans inlägg här i dag. Jag tror uppskattningen också där är litet grand i underkant, men oavsett om det blir 4, 4,5 eller 5 96 i ökad privat konsumtion under 1975 skall detta ses mot en allmän tillväxt i vår ekonomi som håller sig på ungefär hälften av denna siffra. Privatkonsumtionen kommer således vid alla jämförelser med övriga sektorer i försörjningsbalansen för det här året att framstå som klart favoriserad. Den totala investeringsexpansionen blir klart lägre med undantag för investeringen inom den industriella sektorn, där speciella medvetna åtgärder har vidtagits för att hålla investeringstakten uppe. Den privata konsumtionens tillväxt kommer att ligga högre än de antagna tillväxtsummorna både för importen, exporten, utrikeshandeln, offentlig konsumtion och kommunal aktivitet. Det framstår således som illa underbyggt då finansutskottet på allvar rekommenderar en temporär sänkning av momsen som ett lämpligt komplement i konjunkturpolitiken för sysselsättningens uppehållande. Finansutskottet uppskattar sin egen rekommendation —- om man verkligen sätter i gång den här temporära momssänkningen -— till ytterligare någonting mellan en och två miljarder, att då komma den privata konsumtionssektorn till handa. I den uppgörelse som går under rubriken Haga II och som signerades av regeringspartiet, folkpartiet och centerpartiet sade man att det allmänna barnbidraget skulle höjas från den 1 januari 1976 med 300 kr. Det är naturligtvis också ett konsumtionspåslag i ganska exklusiv mening — det är mer än en halv miljard — men vi var överens om det. Vi sade att det har sin familjepolitiska motivering. Så länge man håller den här diskussionen på det familjepolitiska planet står man, menar jag, med fötterna på marken, men när man föreslår en tidigareläggning av barnbidragshöjningen till den 1 oktober 1975 med konjunkturpolitisk motivéring är det — mot den bakgrund jag nyss anförde — en dålig motivering. Den har ingen allvarlig och saklig grund. Som det har sagts tidigare här i dag har den bedömningen gjorts även från socialutskottets och från regeringens sida. Familjepolitik är familjepolitik — där är vi överens om när höjningen skall träda i kraft. Men att sätta in barnbidragshöj ningen som ett konjunkturpolitiskt element emot den situation vi har i dag är inte motiverat — där bär icke argumenten. Finansutskottet föreslår vidare i sitt betänkande att investeringsfonderna bör tillämpas med frångående av den individuella prövningen på regeringsplanet. Den frågan har spelat en ganska stor roll i dagens debatt. Man skulle enligt utskottet frångå den/individuella prövningen utanför stödområdet. På den här punkten har den borgerliga kartellen blivit enig. Finansutskottets betänkande innebär således att den mera generösa regeln skall tillämpas då fondfrisläppen äger rum. Det betyder först och främst att man får ut 100 96 av sina insatta pengar, varav 46 96 står på ett konto i riksbanken och 54 96 ligger hemma, om jag får använda det uttrycket, i företagets egen bokföring. Man får tillämpa de fördelaktiga avskrivningsreglerna för samtliga dessa 100 96. Men författningen säger, vilket jag inte är alldeles säker på att den borgerliga samlingen i finansutskottet verkligen har observerat, att när man tillämpar detta moment i 9§ i förordningen tillkommer det automatiskt ovanpå detta ett 10 procentigt skatteavdrag på hela investeringens kostnad. Jag har satt mig ned och funderat på vad det innebär och kommit fram till att det innebär —- även om man inskränker sig till att göra det här bara under ett vinterhalvår — ett direkt inkomstbortfall för statskassan på ca 200 miljoner, en utgift som tydligen inte alls varit föremål för några funderingar vid finansutskottets behandling av ärendet.

Det är den ena frågan. Den andra frågan som också har varit föremål för funderingar här i dag är om investeringsfonderna skall användas för att även försöka påverka lokaliseringsoch regionalpolitiken i vårt handlande. Utskottets borgerliga majoritet erinrar sig helt plötsligt att där ligger det ändå någonting som man får fundera på. Då bör man försöka klara det på något sätt. Först vill man visa sig generösare än regeringspartiet när det gäller den allmänna stimulansen till industrin. Men, säger man, vi får inte spilla bort den fördel som vi har i dag, nämligen att kunna driva regionalpolitiken hårt. Därefter gör man ett allmänt och till intet förpliktande uttalande om att man naturligtvis också skall se till att det här frisläppet inte kommer i konflikt med det av statsmakterna fastställda målet för den regionala balansen. Ett sådant uttalande liknar, herr talman, ett försök att bevisa cirkelns kvadratur. Jag tror mig vara vittnesgill när jag uttalar mig om vart det bär hän om man släpper loss investeringsfonderna generellt över hela landet och med likartade favörer. Den politik vi hittills fört — att med fondfrisläppens hjälp styra industriell aktivitet till stödområden och glesbygdsområden —- kommer att definitivt få läggas på hyllan under den tid det generella fondfrisläppet gäller. I valet mellan att investera i glesbygd och att investera i södra och mellersta Sverige — i närheten av de stora förbrukningscentra och med rationellare kommunikationsmedel till både intern och extern marknad — gör industrierna kalkyler från företagsekonomiska synpunkter, och ingen skall anklaga dem för det. De frågar sig: Vilket är bäst för oss och var tjänar vi mest? Med utgångspunkt i det resonemanget ligger man stilla i fråga om aktivitet i glesbygden och i stödområdet i norr så länge det generella fondfrisläppet varar. Det är en brasklapp när utskottet talar om att de generella fondfrisläppen skall kunna kombineras med investeringsaktivitet inom stödområdet och glesbygderna. Jag är — här vill jag understryka vad Sven Ekström sade —- mycket överraskad över att framför allt centerpartiet gett sig ut på de här vägarna. Jag är medveten om att Thorbjörn Fälldin och centerpartiets ledning i övrigt har haft mer än nog med att fundera över kärnkraftsproblemen och vad därtill hör. Det är ursäktligt om herr Åsling och övriga centerpartister inte riktigt hunnit tänka igenom konsekvenserna av sitt ställningstagande i den här frågan. Nu är det för sent, tror jag, att ändra sig — även om röstningen ännu inte gått av stapeln. Men nog vore det klokt om centerpartisterna försökte hitta en utväg ur ett politiskt ställningstagande som går på tvärs med vad de under senare år mycket energiskt framfört som sin uppfattning i kammaren — dvs. omsorgen om den industriella utbyggnaden i stödområdet och glesbygden. Nu har utskottet i sitt majoritetsbetänkande också rekommenderat ett särskilt investeringsavdrag för maskininvesteringar, tänkt i konjunkturstimulerande syfte. Jag skall försöka vara så korrekt som möjligt. Här har utskottet varit relativt försiktigt — låt mig erkänna det. Man anser att ett sådant avdrag bör övervägas — det är väl en rekommendation till regeringen. Man förutsätter att regeringen, när det blir motiverat av konjunkturutvecklingen, lägger förslag härom, och gör det i kombination med direkta bidrag — dvs. styr skattemedel till de företag vilkas vinstresultat inte ger möjligheter att tillämpa avdragstekniken. I reservationen 10 A av Sven Ekström, Knut Johansson m.fl. sägs att detta särskilda investeringsavdrag inte f. n. kan anses påkallat. Den uppfattningen har också stöd i skatteutskottets betänkande. Reservanterna säger att tekniken kan övervägas inom ramen för beredskapsplanen, men att det f. n. inte finns anledning att aktualisera frågan. Jag har exakt samma uppfattning på den punkten. Det här är naturligtvis också en utomordentligt dyrbar historia för statsverket. Det skall vara en klart annorlunda och ganska avancerad lågkonjunktur innan man skyndar fram med dessa maskininvesteringsavdrag som vi medgav 1971, 1972 och som jag vill minnas också ett stycke in på 1973. Då var situationen annorlunda, framför allt när det gällde de industriella investeringarna. Det förelåg i varje fall inte någon prognos om en ökning av de industriella investeringarna på 9 96 när vi beslutade om maskininvesteringsavdraget. Om man sedan skall börja kombinera dessa investeringsavdrag med bidrag — jag vet att det är centerns gamla linje att alla företag som inte redovisar någon vinst skall få pengar av staten — är det fråga om ett helt nytt subventionselement. Mina försök att bedöma vad det kostar att sätta allt detta i sjön resulterar i ganska avskräckande belopp.

Väl medveten om, framför allt ur bytesbalanssynpunkt, hur nödvändig den här industriexpansionen är har regeringen det intrycket — i varje fall är det mitt eget intryck, och jag tror att regeringskollegerna delar det — att utskottets majoritet, som situationen i dag kan bedömas, sprider ut alltför rundhänta löften och budskap. Den i reservationen 10 redovisade ståndpunkten är den riktiga. Utskottsmajoriteten föreslår en reduktion av den allmänna arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet från 4 till 2 96. Man ställer också i utsikt att man bör kunna gå vidare på samma väg, kanske ned till 0 92, och även med tanke på influensen härav i gränsområdet mellan det inre och det yttre stödområdet reducera procentsatsen i det yttre stödområdet från 4 till 2 96. Ja, tar man bort arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet, är detta att se som en skattefinansierad lönesubvention. Vi har f.n. ett inslag av lönesubventioner i det inre stödområdet — det är jag medveten om — men det gäller som ett initialstöd, som skall locka företagen till etablering inom stödområdet. Utskottets förslag har emellertid en permanent karaktär, och därmed får man också med den nya subventionstekniken smittoeffekter som är svåra att undvika. Gränsen mellan inre och yttre stödområde är alltid en irritationskälla.

Bygger man ut skillnaden mellan de bägge stödområdena, förstärker man naturligtvis också irritationen och skapar underlag för en ännu mera kontroversiell attityd. Nu har riksdagen tidigare varit medveten om de här komplikationerna och följaktligen beslutat ge företagsskatteberedningen i uppdrag att utreda hela frågan om man skulle våga sig på något slags differentiering av arbetsgivaravgifterna. Utredningen har fått tilläggsdirektiv härom och överväger nu detta spörsmål. Mitt under det arbetet menar riksdagen, eller i varje fall finansutskottets majoritet, att vi kan ”köra över” det gamla beslutet och företagsskatteberedningen och utan vidare fatta ett nytt beslut i ärendet. Jag hänvisar till vad herr Löfgren sade här i talarstolen för litet sedan: Det måste vara logik och konsekvens i riksdagens ställningstagande och beslutföring. Här har man ju ett eklatant exempel på att dessa fina egenskaper alldeles saknas när finansutskottets majoritet kommer med sina förslag och de skall bedömas gentemot vad riksdagen tidigare har beslutat. Jag vill efter den här korta kommentaren av utskottets betänkande gå tillbaka till den mera allmänna ekonomiska situationen och utvecklingen. Det finns naturligtvis ett kausalsammanhang mellan prisutvecklingen och graden av intensitet i den egna ekonomin. För vår del har vi alltid drivit uppfattningen att sysselsättningen är den primära frågan. Vi har tagit en prisstegring som — det erkänner jag - måhända har blivit några procentenheter högre än vad den i annat fall skulle ha blivit just på grund av vår ambitiösa sysselsättningspolitik. I motsvarande situation har vi avläst hur andra nationer har offrat mer på prisproblemet och mindre på sysselsättningsambitionen. Så är tvivelsutan fallet i Förenta staterna. Tyvärr, måste jag säga, har jag samma känsla när det gäller Västtyskland. Sedan har vi ett tredje slag av nationer där ekonomin har spårat ur i en sådan utsträckning att de här valmöjligheterna inte längre föreligger. Jag tänker här på t.ex. England och Danmark, där underskottet i bytesbalansen — benägenheten att leva över tillgångarna — har fört nationen in i ett läge där man tvingas acceptera såväl kraftiga prisstegringar som en mycket hög arbetslöshet. Man har — hur brutalt det än kan låta — på grund av en nedkörd ekonomi inte ens råd att arbeta. Det kan synas vara en förbluffande slutsats för den som i likhet med mig har tillbringat ett par tiotal år i sin ungdom med att i ekonomiska ting predika Keynes filosofi om sysselsättning och underbalansering av statsbudgetar. Keynes var ett sanningsvittne i fråga om nationernas och världens ekonomi på sin tid utifrån dess situation, men det går inte att åberopa honom i dag — jag har sagt det tidigare — och tro att man därmed löser framtidens problem i en ekonomisk utveckling där utrikeshandeln för vår del representerar 35 96 av den samlade bruttonationalprodukten. Det är i denna ekonomi av internationellt beroende och internationellt samarbete som nationen blir mera ömtålig för bristen på balans i varuoch tjänsteutbytet. Trots vår ambition i fråga om sysselsättningspolitiken har vi ändå under denna internationella inflationstid kunnat hänvisa till att vår prisstegring har legat klart i underkant i förhållande till övriga industrinationers. Det gällde alldeles uppenbart under 1974, och jag tror att mönstret i stort sett kommer att hålla också under 1975. I kompletteringspropositionen har vi uppskattat prisstegringen mellan 1974 och 1975 till, vill jag minnas, 8 96. Utskottet vill höja den prisutvecklingstakten med ytterligare 1 å 2 96. Jag är beredd att säga, herr talman, att i sämsta fall kan utskottet få rätt.

Naturligtvis bygger denna vid internationell jämförelse fördelaktiga situation framför allt på dagens goda sysselsättningsläge här hemma, vår än så länge tillfredsställande valutareserv och vår höga industriella investeringsaktivitet. Vi har emellertid, det vill jag erkänna, camouflerat vårt underskott i utlandsaffärerna med en motsvarande upplåning utifrån. Jag har tidigare understrukit att detta endast får vara en tillfällig åtgärd några år framåt, men inte längre, om inte förtroendet internationellt för nationens ekonomiska soliditet skall förloras. Men det ställer oss inför ett ofrånkomligt ultimatum. Vi kan icke stimulera fram en ökning av detta underskott, för då föreligger risk att oppositionen, som det framgår av finansutskottets betänkande, för att visa en egen profil — och en profil som gentemot väljarna framstår som mera progressiv, mera vänlig — ogenerat drar växlar på den utveckling som i sig bygger på en permanent ökning av lånebehovet på utländsk kapitalmarknad. Andtruten strävan att med konjunkturpolitiska motiveringar satsa pengar då man inte vet om man har pengarna eller om satsningen behövs — det är inte förenligt med det ansvar för nationens framtid som i en svår tid anmäler sig. Man kan enkelt uttrycka det så här: Skall vi satsa pengar genom en allmän utdelning, eller skall vi satsa pengar för att använda dem där de behövs och med den klara motiveringen att sysselsättningen skall upprätthållas? Det sistnämnda är den selektiva politik som vi har fört och som vi kommer att få föra just mot bakgrunden av det internationella betalningsläget. Regeringen har i sitt förslag satsat så hårt som vi vågar och orkar på den industriella expansionen. Regeringen går ut med förslag om att stödja lagerproduktionen. Redan nu har jag kunnat avläsa hur stora industrier använder sin särskilda fond för att finansiera en lagerproduktion, och jag tycker det är en utmärkt idé. Efterfrågan kommer ju utifrån, och det är en avgjord fördel om svensk industri då kan offerera ett utbud av varor tack vare en lageruppbyggnad under den här tiden. Vi går nu ut med detta förslag, som vi upprepar från tidigare år — 1972 — om ett 20-procentigt statsstöd till lagerproduktionen. Författningen togs i denna veckas konselj och kommer ut från trycket utan några förseningar. Herr talman! När vi går ut med den här satsningen och säger att det får räcka med satsningarna på den privata konsumtionen — den får ju ändå sina 4, 4,5 eller 5 9 i en tillväxttakt som ligger strax över 2 96 —- är jag väl medveten om att det är frestande för oppositionen att ytterligare bjuda över regeringens förslag. Som opposition står man ju alltid i lä om överbud resulterar i politiskt oriktiga beslut. Det politiska spelets regler är sådana, och jag vore den siste att efter alla dessa år som jag har varit med beklaga mig över detta. Men i ett politiskt läge, så jämnt som i den svenska riksdagen, tillstöter en särskild komplikation. Det blir ödets gudinna som avgör allvarliga politiska ställningstaganden, och det tär på riksdagens anseende, förmodligen mer än vad vi som professionella politiker alltid uppmärksammar. Finansutskottets borgerliga majoritet kostar den här gången på sig, om jag räknar samman dess konkreta förslag, dess rekommendationer, dess förpliktande riktlinjer, så långtgående beslut och beställningar att ett fullföljande därav icke är förenligt med en statsfinansiell hushållning under ekonomiskt ansvar. Det rör sig, herr talman, om miljarder och inte den där försiktiga summan som har nämnts tidigare här i dag. Nu kan jag vara beredd på invändningen att det här skall sättas i gång om konjunkturen blir gynnsam, men inte annars. !” skulle man då inte kunna avvakta detta och vara ense med regeringen om att beredskapen skall vara sådan att man är topprustad men att salvorna inte skall fyras av bara för att man tror att fienden skall komma. Det är nog bättre att spara ammunitionen till dess fienden kommer. Oppositionens politik kan annars leda till att vi står utan ammunition när den verkligen behövs. Detta är, herr talman, inte någon ordlek eller någon teoretisk konstruktion. I kretsen av nationer har vi i dag tillräckligt avskräckande exempel för att jag skall våga göra dessa påståenden. Jag vill, herr talman, ytterligare ta några minuter i anspråk för att i allra största korthet bemöta en del av de inlägg som har gjorts här från talarstolen och i viss utsträckning varit adresserade till mig. Herr Hermansson började sitt inlägg med att säga att i fråga om barnomsorgen är de borgerliga och regeringspartiet ense, men han ogillade den enighet, som han ansåg vara en hjälplöshetens enighet, som de hade redovisat. För sin egen räkning har han emellertid redovisat en konkret plan på att man skall bygga 50000 nya platser. Frågan om barnomsorgen har ju fått sin uppmärksamhet verifierad och beskriven i kompletteringspropositionen. Det sägs där: ”Tillgången på platser för barnomsorg är av stor betydelse bl.a. för kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta. Under första hälften av 1970 talet har antalet platser för barnomsorg mer än fördubblats, från ca 70 000 år 1970 till inemot 150 000 år 1975. Bl. a. utnyttjades konjunkturstimulansen 1973-74 för att påskynda denna utbyggnad. Trots den utbyggnad som således ägt rum finns det alltjämt ett stort behov av ytterligare platser. Utbyggnaden av barnomsorgen kan emellertid inte betraktas som en konjunkturpolitisk fråga utan måste framför allt ses i ett mera långsiktigt sammanhang, med hänsyn till såväl behoven som tillgängliga resurser. Regeringen har mot denna bakgrund för avsikt att inom kort ta upp frågan om på vilket sätt och inom vilken tidsperiod föreliggande behov av platser för barnomsorg kan tillgodoses.” Att detta kommer att innebära även ett ekonomiskt ansvarstagande från regeringens sida behöver ingen betvivla. I varje fall har inte kommunernas representanter läst ut någonting annat. En första kontakt har även tagits med kommunrepresentanterna i den här diskussionen. Då menar herr Hermansson att det där att regeringen sätter sig och förhandlar med kommunernas representanter inte bör accepteras. Man skall i stället utan vidare spisning säga: Så här skall det vara. Jag tror att kommunerna har ett seriöst behov att få framföra sina synpunkter på planeringen, dels för att se den i samband med sin andra planering och dels för att se hur man över huvud taget skall lösa frågan. Jag är bestämt av den uppfattningen att herr Hermansson moraliserar i onödan i den här frågan. Jag tror inte — och det är min erfarenhet efter många och långa förhandlingar med kommunerna — att man sätter sig inte på dem utan vidare. De har ett seriöst anspråk på att få vara med och utforma den här planen och se hur den skall verkställas. Jag försäkrar herr Hermansson att kommunernas representanter är förhandlingskapabla i alldeles enorm utsträckning och känner sitt ansvar på den punkten. I övrigt var herr Hermanssons första inlägg en repetition av vad vi har avlyssnat så många gånger tidigare. Det var en profilering av det kapitalistiska samhällets jämmerlighet emot hans idealsamhälles förnämliga utformning. Det lönar sig inte mycket att ge sig in i en djupsinnig debatt om detta. Jag fick intrycket när jag lyssnade till herr Hermansson att han hade behov av att verbalt bevaka fronten mot vad han själv kallar ”avgrunden”, och att det var motivet för hans relativt onyanserade inlägg på den här punkten i dag. Han tog upp en del specifika frågor som det vore frestande att bemöta, men då blir jag för långrandig, så det hoppar jag över. Han vill som vanligt slopa momsen på maten, ha en lågräntepolitik, hyressänkning, 6 timmars arbetsdag, använda AP-fonderna för att bygga starka industrier. Det där är naturligtvis ett fint program — det kan vi vara överens om. Men det kostar en rasande massa pengar att genomföra det, och då är det staten som skall betala. Nu har ju herr Hermansson fått förtroendet att syssla med skattepolitiken, det nya skattesystemet och dess framtida utformning, och då kommer han relativt snart underfund med — det har han förmodligen redan gjort, som den intelligente man han är — att det är inte så alldeles lätt att skaffa pengar till statskassan. På en punkt vill jag emellertid hålla med herr Hermansson. Jag skall gärna ge honom ett erkännande för hans deklaration, när han som ledamot av skatteutredningen avslöjade de interna förhållanden i utredningen.

Där är naturligtvis herr Hermansson vittnesgill, och det är möjligt att han genom detta avslöjande kan få litet fart på de slöa själarna, så att vi åtminstone kan få förslaget litet tidigare än som annars skulle bli fallet. Jag har hört det här sägas tidigare, så herr Hermansson är inte ensam om att dra sådana slutsatser. Herr Åslings inlägg var till ytterlighet samförståndsbetonat. Enligt herr Åsling skulle vi vara i stort sett eniga. Men så är det ju inte. Jag har tagit tid på mig för att redovisa vad vi inte är eniga om, och både i sakfrågor och i kostnadsfrågor finns det så väsentliga skiljaktigheter att det är felaktigt att bedöma vad som skett i finansutskottet som ett uttryck för något slags enighet över partigränserna. Socialdemokratin tänker inte på industrins internationella konkurrenskraft, var ett av de många dåligt underbyggda påståendena i herr Åslings f.ö. mycket välpolerade och försiktiga anförande. Självfallet finns det inget underlag för den beskyllningen. En reduktion av arbetsgivaravgiften med 2 96 kostar 80 milj.kr., sade herr Åsling också. I finansdepartementet har vi gjort ett försök till seriösa beräkningar om det, och vi har hamnat på 200 miljoner, vilket alltså skiljer sig starkt från 80 miljoner. Men det stannar inte bara med det överbudet i finansutskottets förslag, utan herr Åsling är beredd att också ge exekutiva fullmakter till regeringen. Det är vi tacksamma för. Men vad herr Åsling inte talade om var att han ville själv formulera innehållet i de fullmakterna, och då blir kanske generositeten litet mera begränsad. Även herr Löfgren tog i sitt anförande upp ungefär samma tråd och sade att om målen är vi ense, om medlen är vi oense. Där har han alldeles rätt. Men då är kanske den enighet som presenterats i finansutskottets betänkande inte så förskräckligt mycket värd, när vi är oeniga om medlen. Vidare sade herr Löfgren att vi inte skall ha någon stimulans till konsumtionen före årsskiftet. Jag lyssnade med verkligt intresse till detta tillkännagivande att det efter årsskiftet kan behövas en stimulans till konsumtionen. Men nu har man med en underlig konjunkturpolitisk motivering av herr Löfgren och andra velat stimulera just konsumtionen genom tidigareläggningen av barnbidragen. Det var ingen familjepolitisk motivering — på den punkten är vi eniga — utan det var just en konjunkturpolitisk motivering för den tidigareläggningen. Jag vet inte om herr Åsling har någon specifik kalenderberäkning som gör att detta går ihop. Det går i alla fall inte ihop för mig när jag funderar över det. Han har här en möjlighet att förklara det litet närmare. Herr Löfgren slutade med att säga att de som sitter centralt inte fattar de bästa besluten. Jag kan ge honom rätt i det. Men herr Löfgren sade detta i samband med sin analys av hur frisläppandet av investeringsfonderna skulle verka. Om man generellt släpper investeringsfonderna fria fattar varje företag beslut utifrån sina ekonomiska utgångspunkter. Och det kan vara kloka beslut, sedda ur företagens synvinkel. Men om man håller kvar kontrollen över hur investeringsfonderna hanteras finns det möjligheter att lägga in andra värderingar när man fattar beslut om frisläppandet av fonderna, värderingar av regionalpolitisk och lokaliseringspolitisk karaktär, och det sysslar inte företagen med.

Herr talman! Herr Löfgren kom till sist i sitt inlägg med en högtidlig deklaration som vi väl alla uppfattade som något av ett avsked, en svanesång. Jag tycker nog att herr Löfgren skall försöka hänga med ett tag till. Han är ju en habil man i många avseenden. Att vi nu har fått en borgerlig kartell bör inte ha skakat honom så förtvivlat mycket att han går i förtid. Men det kan jag ju tala personligt med herr Löfgren om i stället för att orda om det offentligt. Det var i varje fall stora ord och klatschiga formuleringar herr Löfgren använde. Det lyssnar man naturligtvis alltid på med stort intresse. Herr Burenstam Linder var den siste av talarna före mig i talarstolen. Han började med att jämföra hur finansministern bedömde situationen i januari och februari med hur han bedömer den nu. Jag har redan förklarat att om man inte är absolut orörlig i hjärnkontoret och dess vindlingar så blir deklarationerna olika beroende på att den omvärld man har att leva i förändrar sig. Herr Burenstam Linder sade också att man skall skynda på de kommunala förhandlingarna så att kommunerna redan i höst när de fixerar sina budgetar för nästkommande år vet vad de har att röra sig med i avseende på barnomsorgen. Den åsikten är han inte ensam om. Jag tror att den formuleringen kan återfinnas i finansutskottets majoritets skrivning. Jag ser det emellertid som omöjligt att följa den rekommendationen. Även med en forcering av förhandlingarna kan resultatet presenteras tidigast vid årsskiftet. De kommunala staterna håller man redan på att preparera i de nedre regionerna ute i kommunerna. Jag föreställer mig att de kommunala finansministrarna redan har offererat sina ekonomiska ramar på de olika avsnitten inom den kommunala förvaltningen. Det är inte möjligt att vara färdig med en uppgörelse redan i september månad, när slutjusteringarna görs. Vi har en sommar framför oss, och även regeringens ledamöter och kommunernas förtroendemän gör vissa anspråk att få några veckors semester. Innerst inne blir man nästan litet rörd när man hör herr Burenstam Linders lovsång över mervärdeskattens absolut avgörande konjunkturpolitiska effekt. Jag skulle, herr talman, enkelt kunna kommentera det med att säga — mina synpunkter på frågan har redovisats i kompletteringspropositionen — att herr Burenstam Linder här nog är offer för en barnatro som vi sannerligen inte har hört så mycket om sedan de dagar då Lapplisa åkte omkring här i landet och sjöng om den. Jag bör kanske inte gratulera herr Burenstam Linder så förskräckligt mycket för framgångarna i utskottet, men de är ändå ganska remarkabla. Det finns högermotioner som har accepterats där, och detta är en fram gång. Men det väsentliga är väl ändå, sett från herr Burenstam Linders utgångspunkt, den politiska framgång som högern har nått genom enigheten i finansutskottet. Den borgerliga kartellen har ju etablerats i en absolut avgörande politisk fråga. Herr Bohman har haft en svår tid i sin ökenvandring, sedan han kastades ut från Haga II-förhandlingarna. — Nej, det är fel: han sprang självmant; vi gjorde vissa försök att hålla honom kvar, men han hade redan bestämt sig för att gå. Sedan har det varit något av en politisk ökenvandring för honom, men nu får han komma tillbaka igen. På nytt kan man tala om att det finns ett borgerligt regeringsalternativ, och om någon är glad och entusiastisk över detta är det herr Gösta Bohman själv. Herr Burenstam Linder har en benägenhet att föra en diskussion som - om man inte kommit upp till min mogna ålder, med det sinnets lugn som särpräglar just den åldern — skulle kunna föranleda att man blir irriterad när man lyssnar på honom. Det är något slags gymnasistteknik i hans debatteringssätt som gör det omöjligt att besvara alla hans utkastade frågor och påståenden. Jag skall emellertid ta upp en av de där frågorna. Han frågade — och där fanns det en mycket glad triumf i hans röst — hur många sådana investeringsärenden som har kopplats ihop med en investering i glesbygden och i stödområdet. Han hade ringt till arbetsmarknadsstyrelsen men inte fått något besked om detta.

— Nu har herr Burenstam Linder fått svar på den frågan. I allmänhet sker detta när de stora industrikoncernerna kommer med sina investeringsprojekt, som då rör sig om väldiga belopp och som spelar över ett par år. Det är just vid sådana tillfällen som möjligheterna finns —- och det har många gånger, det kan jag avslöja, förekommit ganska hårda förhandlingar. Dessa möjligheter har inte utan vidare gett sig själva. För en i dag värdefull investering uppe i Luleå behövdes det en förhandling på ungefär ett halvt år innan företaget behagade acceptera att placera sig där. Andra förhandlingar har tagit halva år eller tre kvarts år, medan återigen andra har gått snabbare. Men så mycket kan jag säga utifrån de erfarenheter jag har, att avstår man från dessa förhandlingar, blir det en avgörande nedgång i filialinvesteringarna, som trots allt har varit de mest stabila och givande investeringarna i stödområdet och uppe i glesbygderna. Herr Burenstam Linder trodde väl att han hade fått in den verkliga femettan på finansministern när han sade: Nu kan ni ju inte längre skylla på inflation utifrån, utan nu är det en hemmalagad inflation som ni får ta ansvaret för. Tidigare skyllde ni på den importerade inflationen. Men, säger herr Burenstam Linder med triumf i rösten, vad skall ni skylla på nu? Nu finns det ju ingen importerad inflation! Hur underligt det än låter — och försök följa med nu, herr Burenstam Linder — är det faktiskt på det sättet att vid vissa tillfällen importerar man inflation, vid andra tillfällen importerar man inte inflation men kan få på sig en inflation i alla fall, i regel av blygsammare format. Under 1973 och 1974, när vi hade den enormt kraftiga internationella råvaruprisstegringen och oljeprisstegringen, importerade vi en stor del av inflationen. Det är så naturligt som allra helst. Sedan har den stagnerat; oljepriserna har stabiliserats och råvarupriserna har stabiliserats. Då importerar vi inte inflationen 1975 på samma sätt som vi gjorde 1973 och 1974. Men vi har här hemma en utveckling i dag på lönesidan som i sin tur naturligtvis initierar påslag på priserna. De svenska jordbrukarna kräver, som det anmäldes i dag på morgonen, åtskilliga pengar — jordbruksministern säger att det rör sig om 10 96 — i prisförbättringar vid halvårsskiftet. Där har vi att välja mellan om det skall betalas över priserna eller över statskassan. Förra gången valde vi att halvera den utvecklingen, i dag har jag ännu ingen uppfattning om hur vi skall göra. Men det här kravet är ett uttryck för att även om råvarupriser och oljepriser har stabiliserats har vi incitament i den egna ekonomin som i sin tur föranleder prisstegringar. Självfallet är det så att lönehöjningar inom handeln, transportnäringen, restaurangverksamheten, på tjänstesidan där produktiviteten inte är densamma som i den tekniskt avancerade industrin slår igenom i prisstegringar för konsumenten. Så enkelt är det, herr Burenstam Linder. Jag är alldeles övertygad om att herr Burenstam Linder förstår detta nu, när jag har talat så sakta och tagit så lång tid på mig för att klara ut denna enkla och banala sak. Varför har inte skattedebatten avstannat, slutar herr Burenstam Linder med att säga. Det finns enkel förklaring till det.

Emellertid har de årligen återkommande skattesänkningar som vi har genomfört inneburit standardhöjningar för de svenska konsumenterna som i annat fall skulle ha varit ouppnåeliga. Om herr Burenstam Linder i sitt allmänna politiska budskap vill nyansera sig litet och tala om vad vi får för skatterna och inte bara berätta att de är ett otyg som den där finansministern hittar på för att gissla svenska folket med, så är det möjligt att attityden från svenska folket blir litet vänligare i avseende på skattepolitiken. ”Här sitter finansministern och skryter i TV”, sade herr Burenstam Linder i dubbla och tredubbla omgångar. Det där med att jag skryter i TV får väl andra bedöma. Jag skall väl inte ha någon uppfattning om det —- jag kan ju säga som skåningen: ”Jag skyter inte, jag säger som det är.” Och det står ju herr Burenstam Linder fritt när han nästa gång uppträder i TV att skryta om han tycker det är roligt. Men felet är kanske att han inte har någonting att skryta med, och då är det litet besvärligare.

Herr talman! Efter denna stimulerande och av kammaren livligt uppskattade show kanske jag får återföra debatten till några av sakfrågorna. Det är fascinerande att lyssna på finansministerns sätt att addera oppositionens alternativ. Det sker obesvärat och utan hänsyn till de sakligt grundade faktorer som ändå måste tas med i beräkningen. Det är ett patentargument som finansministern gärna använder att leka med miljarderna när vi har framfört vissa förslag. Jag vill påstå — och det är ett mycket allvarligt påstående — att ansvaret för den ekonomiska politiken, för en lugn ekonomisk utveckling, känner vi lika tungt i såväl oppositionen som regeringen. Det har också präglat finansutskottets betänkande och dess, som herr Sträng sade, modesta skrivning i långa stycken. Därför reagerade jag mot denna benägenhet att mer eller mindre diskontera i ett längre perspektiv framförda synpunkter, önskemål och politiska viljeyttringar. Om man på ett korrekt sätt summerar det betänkande som nu ligger på riksdagens bord kan man inte komma fram till en budgetkonsekvens som är större än 225 milj.kr. under detta år. Herr Sträng sade att de 200 miljonerna för sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften var en seriös siffra från finansdepartementet. Jag vill påstå att även finansutskottets beräkning på 85 milj.kr. är seriös. Skillnaden ligger kanske i att vi har anknutit till det budgetår som nu diskuteras och inte svävat ut i framtiden eftersom vi inte vet hur konjunkturen ser ut i fortsättningen. När det gäller frisläppet av investeringsfonderna är det, herr finansminister, inte fråga om att bara ge företagen pengarna i näven. De skall göra en motprestation i form av investeringar, som skall stimulera och säkra sysselsättningen. Mot den bakgrunden bör det inte kunna bli fråga om något missbruk ur regionalpolitisk synpunkt.

Herr talman! Herr Sträng sade att om man inte är alldeles orörlig i sina bedömningar måste man så småningom ändra uppfattning om ekonomin i avgörande stycken. Det är riktigt. Men jag gjorde inte mitt påstående för att få herr Sträng att framstå som en opålitlig figur, vilket han ur vissa synvinklar inte är, utan därför att vi moderater redan i januari gjorde den bedömning som herr Sträng nu tvingas göra. Jag påpekade detta inte som någon sorts rättshaveri utan för att påminna om att när vi i januari gjorde vår bedömning och talade om hur det skulle bli sade socialdemokraterna att det var svartmålning. Nu kommer väl herr Palme snart i debatt med herr Bohman, och då kunde det på nytt heta att det var svartmålning. När vi i det här fallet i januari talade om vad herr Sträng tvingades erkänna i maj är det f. ö. någonting som vi har all anledning att skryta med i TV-rutan. Vad jag avsåg med herr Strängs skryt i TV-rutan var att när socialdemokraterna kommer med förslag på nya, stora utgifter — oavsett om de är till för att stödja konjunkturen eller inte — breder herr Sträng ut sig i TV om hur bra detta är. Men när oppositionen för att bota och hindra arbetslösheten i tid kommer med olika konjunkturstabiliserande förslag heter det att vi är oansvariga. Det är en felaktig uppläggning av er debatt. Ingenting har hänt på fyra månader, säger herr Sträng, som ger anledning till en ändrad bedömning av hur det kommer att gå med priserna i landet. Men under dessa fyra månader har faktiskt dessa enormt kostnadshöjande avtal slutits. Bedömer verkligen herr Sträng dem så att ingenting har hänt? Vi är tacksamma över att herr Sträng i klartext redogjorde för att den nu rådande inflationen i vårt land inte är importerad utan hemlagad. Det sades med all tydlighet, vilket vi är tacksamma för. Det kan vara bra att veta när året har gått till ända. Herr Sträng behöver inte tala långsamt för att förklara detta för mig. Jag har alltid förstått detta, herr Sträng, och jag förstod det också nu. Men det var bra att herr Sträng talade långsamt så att en del av de kammarledamöter som ofta låter sig imponeras av vad herr Sträng vanligen säger nu förstår att inflationen i landet inte alls är beroende av något utland.

Herr talman! Mycket av det herr Sträng sade till mig och till oss inom folkpartiet är angeläget att ta upp. Jag skall emellertid försöka koncentrera mig till vad jag tycker är väsentligast. Det råder en diametralt motsatt situation, säger herr Sträng om majoritetsförhållandet i finansutskottet nu jämfört med vid Hagaöverenskommelsen. Vad beror det på? Jo, att vi har kommit till litet olika svar på de frågor som folkpartiet, centern och socialdemokraterna i mars förklarade att vi skulle återkomma till. För det första skulle barnbidragen åter övervägas. Folkpartiet och centern vill tidigarelägga. Socialdemokraterna vill inte. För det andra skulle barnomsorgen tas upp inom ramen för beredskapsplanen. Folkpartiet har kommit fram till att höjningen av anslagen skall tas ut nu. Centern och socialdemokraterna vill vänta. För det tredje var vi alla i mars överens om att investeringsfonderna skulle släppas fria. Nu vill folkpartiet och centern se till att det sker utan villkor. Socialdemokraterna vill ha kontrollen kvar i kanslihuset - för att kunna avslå en del investeringsprojekt, antar jag. Detta är det faktiska förhållandet beträffande de tre punkter som diskuterades i mars mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna. Att vi har kommit till olika ståndpunkter är beklagligt, men ansvaret kan inte socialdemokraterna skjuta ifrån sig. Vi har från er sida fått ett klart nej på alla dessa tre punkter. Hur kan ni då bli förvånade över att majoritetsförhållandet ser annorlunda ut i finansutskottet? Kanske ni ett ögonblick har glömt bort att socialdemokraterna inte har majoritet vare sig i finansutskottet eller i kammaren? Men - jag upprepar det — gör det inte till en större sak än det är. Regeringen skall, hoppas jag, komma till kammaren med förslag om stimulansmedel till hösten eller vintern. Vi skall försöka låta bli att omedelbart säga tvärt nej, som ni nu har gjort vid förhandlingarna inför finansutskottet. Mer vore kanske att anföra, men jag vill avslutningsvis förklara för herr Sträng att jag har talat uppriktigt — även om herr Sträng säger att det skett med stora ord — beträffande en hjärteangelägenhet. Betraktar herr Sträng detta som en svanesång, så kanske det inte är så konstigt om man får lov att börja denna svanesång ovanligt tidigt, eftersom det tydligen kommer att ta många år innan man har chansen att få avsluta en sådan svanesång — åtminstone om jag skall tolka uppfattningen beträffande tidrymden för att uppnå resultat i skatteutredningarna.

Herr talman! Herr Sträng tyckte att jag i mitt anförande hade profilerat kapitalismens jämmerlighet, som han sade. Kan det skada? När man hör de övriga talarna här i debatten, inklusive herr Sträng, grips man av en obetvinglig lust att följa den rekommendation som herr Sträng slutade sitt tal med, nämligen att säga som det är. Det var det jag försökte att göra. Nu tror jag att herr Sträng också bör observera att han faktiskt fortfarande har partivänner som anser att de svåra problem som arbetarrörelsen möter är skapade av kapitalismens ekonomiska system. En del är t.o.m. så funtade att de vill ha socialism i stället. Jag tror inte herr Sträng alldeles skall bortse från dessa politiska realiteter. Nu erkänner herr Sträng att det var ett fint program som vpk hade lagt fram, men hans invändning var att det kostade för mycket pengar. Då kommer man till den avgörande frågan, som jag försökte ställa i mitt inledande anförande, nämligen frågan hur man skall använda samhällets resurser. Det är den som man måste ta ställning till. Jag kritiserade både de borgerliga och socialdemokraterna i finansutskottet för att de hade sagt att det samhällsekonomiska utrymmet inte medgav att man byggde 50 000 nya daghemsplatser om året, som vpk hade föreslagit. Herr Sträng trodde att jag var emot att staten förhandlade med kommunerna om barnomsorgen. Jag har inte protesterat mot det, och jag vill absolut inte att herr Sträng skall sätta sig på kommunerna — sådant har kanske förekommit tidigare, men det är absolut inget krav från min sida, tvärtom. Antag emellertid att herr Sträng skulle komma till kommunerna och säga så här: Regering och riksdag anser att man skall bygga 50 000 nya daghemsplatser om året. Vi anser också att staten skall ta hand om den avgörande kostnaden för daghemmen, och vi föreslår konkret nu att staten skall ta hand om personalkostnaderna för daghemmen. Då tror jag att kommunerna skulle tacka ja med uppsträckta händer. Det är ett litet tips till förhandlingarna, herr Sträng.
Herr talman! Efter dessa så utomordentligt koncentrerade inlägg skall jag försöka att bara till herr Åsling säga att när vi talar om 80 miljoner och 200 miljoner så är det helt enkelt därför att nedsättningen av arbetsgivaravgiften med 2 96 i det inre stödområdet icke har presenterats från herr Åslings sida som en tillfällig nedsättning. Den är presenterad såsom en permanent sådan, och den skall dessutom kunna efterföljas av att man tar bort de kvarvarande 2 procenten och vidare att man ger sig ut i det yttre stödområdet.

Vårt land är ingen nation där kapitalismen dirigerar samhälle och utveckling. Jag behöver inte säga mera. Därför blir herr Hermanssons beskrivning på något underligt sätt en karikatyr. I en nation, där arbetarrörelsen har suttit och lett regeringen i över 40 år, där vi har byggt upp ett välfärdssamhälle och där vi har en fackföreningsrörelse som bevakar löntagarnas intressen på ett sätt som jag inte tror har sin motsvarighet annorstädes på jordklotet, där sitter inte kapitalismen och dirigerar vad som händer i samhället. Herr Hermansson får försöka hamna mer på verklighetens grund när han drar den här historien. Det verkar på mig så förbluffande, för herr Hermansson är ändå en människa som lever i det praktiska livet och vet hur tingen förhåller sig. Herr talman! Det var egentligen bara de kommentarerna jag ville göra.
Herr talman! När det gäller sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften för utskottets majoritet ett konjunkturpolitiskt resonemang. Det är därmed också underförstått att detta är en konjunkturpolitisk åtgärd, med den tidsanpassning till konjunkturen som är motiverad av utvecklingen. Till yttermera visso har vi knutit vårt resonemang om att vidga borttagandet av arbetsgivaravgiften helt till en konjunkturbedömning, som vi också förutsätter att regeringen skall vara med och göra. Därmed är det fastslaget att finansdepartementets sätt att kalkylera detta inkomstbortfall saknar grund i det utskottsbetänkande som ligger på riksdagens bord i dag. Att man valt att övergå till att beräkna inkomstbortfallet per kalenderår, när vi normalt diskuterar budgetårsvis, förstår jag över huvud taget inte. Det är väl inte så att den aviserade budgetreformen redan nu börjar kasta sin skugga framför sig. Sedan vill jag notera att finansministern inte vidare går in på den vårdslösa addition av budgetkonsekvenserna av vår konjunkturpolitik som han gjorde i sitt huvudanförande. Jag tar detta som en bekräftelse på att vi ändå, om vi skall föra en seriös ekonomisk debatt och inte bara en debatt för galleriet, måste värdera förslag från regering och från opposition efter de budgetkonsekvenser dessa förslag har efter normalt vedertagna principer.

Herr talman! Herr Sträng tyckte att min beskrivning av situationen i landet var alltför drastisk och därför felaktig. Han sade att det är inte så att kapitalismen dirigerar utvecklingen i Sverige. Det, menade herr Sträng, gör socialdemokratin i regeringsställning och fackföreningsrörelsen. Men då måste man ju titta på vilken grundläggande politik som regeringen bedriver. Där är det ju ett faktum att regeringens ekonomiska politik bygger på att stödja de stora kapitalistiska företagen. Det har ju herr Sträng talat om för oss många gånger här i kammaren. Regeringen främjar därför, genom grunddragen i sin ekonomiska politik, just kapitalismens planlöshet. Jag kan ta många exempel för att visa detta. Vi kritiserar regeringen därför att dess målsättning för produktionen är kvantitativ och inte tar hänsyn till vad som produceras. För regeringen är det huvudsaken att det kommer fram produktion. Vad som verkligen kommer fram tillmäter den inte avgörande betydelse. Regeringens insatser för näringslivets strukturella utveckling har främjat kapitalkoncentrationen i samhället. Det fördelningspolitiska resultatet av regeringens politik under de senaste åren är faktiskt en omfördelning till kapitalägarnas förmån. Jag anser också att regeringen maktpolitiskt understöder storkapitalet. Ett exempel är användningen av den fjärde AP-fonden, som vi skall diskutera mer här i morgon. Man har använt löntagarnas pengar för att späda på vissa storföretags kapitaltillgångar: Volvo, AGA, LM Ericsson, Mo och Domsjö, Svenska Fläktfabriken och andra. Ett annat exempel är just det som herr Burenstam Linder kritiserade herr Sträng för, men som herr Sträng inte tog upp så mycket. Herr Burenstam Linder sade: Vi kräver att staten skall långtidsplanera sin egen aktivitet men låta bli att planera näringslivet. Svaret på den anmärkningen är att det är dåligt med den statliga planeringen, och det är svårt att göra en bra statlig planering därför att man tillåter anarkin i det ekonomiska livet. Staten är bunden av inflationstendenserna, av tendenserna till arbetslöshet. Planerar man i stället produktionen går det också lätt att genomföra en planering på det statliga området. Men då säger, som vi vet, moderaterna nej. Ytterligare ett exempel är just vad de borgerliga och socialdemokraterna påstår i finansutskottet, nämligen att det samhällsekonomiska utrymmet inte tillåter att man bygger 50 000 nya daghemsplatser om året. Det anser jag är ett knäfall för kapitalismens utveckling.

Herr talman! Till herr Strängs, och mitt eget också för den delen, försvar vill jag säga att vad herr Hermansson i ett land som vårt kallar för anarki är betydligt trevligare än den regementsartade ordning som råder i de länder som har system som det som han kämpar för. När vi talade om skatter för en stund sedan och jag frågade herr Sträng varför skattedebatten inte hade kommit att upphöra — med tanke på att det nu är fem skattesänkningar som herr Sträng, enligt egen utsago, har genomfört — svarade herr Sträng att det beror på att herr Bohman, jag och andra åker omkring och säger att skatterna är ett stort problem. Men jag kan försäkra herr Sträng: Så enkel är inte opinionsbildning att det skulle vara möjligt för oss att framföra sådana synpunkter om det verkligen var sant att herr Sträng har genomfört fem skattesänkningar. Men skälet till att vi får visst gehör när vi talar för varan är att herr Sträng inte har genomfört fem skattesänkningar utan han har under de senaste åren genomfört en lång rad skattehöjningar. Det är av den anledningen som inte bara — som herr Sträng sade — en och annan är bekymrad över skattesituationen. T. o. m. socialdemokrater, som vanligen mycket lojalt sluter upp bakom finansministern, är bekymrade. Läs reservationen 13! Om herr Ekström vore här — vilket han visst inte är — skulle han nu behöva ta upp en debatt med finansministern just om de synpunkter som kommer fram från socialdemokraterna i finansutskottet om hur bekymmersam skattefrågan är. Dit har vi kommit genom herr Strängs likgiltighet för de svårigheter som alltför höga skatter skapar. Som moderat vill jag klart deklarera att jag anser att det behövs skatter, t.o.m. stora skatter, för at lösa gemensamma problem i ett samhälle. Men skatterna får inte bli så stora att de skapar svårigheter i stället för att lösa problem. Det är dit vi kommit f. n., och det är synd att inte herr Sträng har insett det. Det går inte att — som en del försöker göra — skylla på de borgerliga för att det inte händer någonting i skatteutredningen. Till att börja med vet jag att vi från vår sida har klart deklarerat principer för hur vi anser att skattesystemet skall vara utformat. Herr Sträng kanske inte tycker om de förslagen — och han kan vara arg på dem — men då får han lägga fram egna förslag. Det har inte hänt. Över huvud taget skall alla vara medvetna om att en svårighet för skatteutredningen var att den fick börja sitt arbete så sent. Trots att riksdagen hade beslutat, efter en moderat motion, att det skulle vara en sådan här utredning, tillsatte herr Sträng den inte förrän efter mycket lång tid.
Herr talman! Herr Åslings sista inlägg var intressant i ett avseende. Herr Åsling menar att en lättnad som genomförs med konjunkturpolitisk motivering bara skall gälla så länge som den verkligen är konjunkturpolitiskt motiverad. När konjunkturen vänder skall man återgå till utgångsläget. Vi kan mycket väl få en anspänning i konjunkturen, som kräver både finansoch kreditpolitiska åtstramningar. Jag måste bekänna att jag skulle bli förvånad, om herr Åsling vore beredd att diskontera utvecklingen så att han, för den händelse att arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet sänks med 2 96 i en situation som jag skisserar, skulle vara beredd att säga: All right, nu höjer vi den med 2 96 igen för nu kräver konjunkturen detta! Det är på samma sätt när man för in barnbidragen i ett slags konjunkturpolitiskt resonemang. Nu säger man: Låt oss höja barnbidragen den I oktober. Det har inget med familjepolitiken att göra utan det är en rent konjunkturpolitisk åtgärd. Men om konjunkturpolitiken sedan kräver ett annat handlande, skulle följaktligen logiken kräva, att barnbidragen sänktes igen. Ja, så går det inte till i praktiken. Jag är alldeles övertygad om att den justering som görs av barnbidragen, även om den till äventyrs skulle ha en konjunkturpolitisk motivering, har kommit för att stanna. Sänker man arbetsgivaravgiften med 2 96 i det inre stödområdet, är också det en åtgärd som har kommit för att stanna. Jag vill vidare säga till herr Hermansson att det inte behöver vara något fel på ett företag bara därför att det är stort. Jag tycker att det låg litet av grönvågsromantik och Rosseaus återgång till naturen bakom herr Hermanssons resonemang. Men hela den tekniska och den allmänna utvecklingen är ju sådan att företagen ofrånkomligen måste bli stora för att kunna vara effektiva. Om de skall sälja över hela jordklotet, vilket de svenska storföretagen gör, kan de inte uppträda i liten skala. Det är inget fel i att företagen uppträder i stor skala, så länge de respekterar den socialoch arbetsmarknadslagstiftning som vi beslutar om i det här huset samt garanterar fasta anställningar och hyggliga löner till sina anställda. Jag avslöjar inte heller några hemligheter, om jag säger att enligt vad som framgår när man talar med fackföreningsfolket har man många gånger i det dagliga fackliga arbetet mindre problem med de stora företagen än med de många små företagen, som ofta lever på en mycket skral ekonomisk basis. Man kanaalltså inte göra gällande att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, om man som kriterium på detta sätter upp att vi har stora företag. De må vara stora eller små — det väsentliga är att vi har sådana politiska maktförhållanden att kapitalismens oarter inte kan växa ut utan kan hållas i tukt och Herrans förmaning.